Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Låt mig inledningsvis konstatera att tiden för debatten har satts av ministern. Nog om det. Vi vet att den psykiska ohälsan är ett allvarligt och växande problem, inte minst bland unga och då särskilt bland unga hbtq-personer. De är särskilt utsatta och löper kraftigt förhöjd risk för psykisk ohälsa i form av depression, i form av psykoser - ja, i form av det mesta, tyvärr, inte minst självmordsbeteende. Den rapport från Forte som ligger till grund för min interpellation pekar på att forskningen är ganska tydlig med de stora hälsoutmaningar som finns för gruppen hbtq-personer, att hälsan - även allmänhälsan, inte bara den psykiska - är sämre liksom att funktionsförmågan många gånger är nedsatt hos dessa personer. Det är kopplat till exempelvis sömnproblem, huvudvärk, migrän och mag och tarmbesvär. Forskningsresultaten som finns, som till stor del är internationella, är alltså minst sagt alarmerande. Också svenska studier har visat att homo och bisexuella män och bisexuella kvinnor har dubbelt så stor risk för nedsatt psykisk hälsa som människor med annan sexuell läggning. Annars är problemet till stor del att forskningen har bedrivits i Nordamerika eller på andra håll i världen och inte utgått från svenska förhållanden. Detta är något som Forte pekar på i sin rapport. Det finns stora kunskapsluckor, inte minst när det gäller hur det är i Sverige. Vi vet att befolkningsattityder, diskriminering, lagstiftning gällande hälso och sjukvård och skola och mycket annat påverkar hälsan hos denna grupp. Forte pekar på att det finns stora kunskapsluckor, som behöver täppas till. Herr talman! Jag tycker att det blir lite märkligt när ministern konstaterar att det finns stora kunskapsluckor men sedan ställer sig frågande till om det behövs mer kunskap. Ett forskningsråd har alltså pekat på allvarliga kunskapsluckor och på att dessa luckor gör det svårt att bedriva ett bra arbete. Om vi inte vet vilka problemen och deras orsaker är och vilka metoder som är bäst att använda för att avhjälpa problemen är det naturligtvis, hur god vilja man än har, svårt att bedriva ett bra arbete. Det är inte bara den här rapporten som har pekat på brister. Vi har också en rapport från Folkhälsomyndigheten från i fjol, där man tittar på metoderna för att förebygga ohälsa och främja en god hälsa. Slutsatsen även i den rapporten är att det behövs mer kunskap som utgår från svenska förhållanden samt fortsatt utveckling av arbetssätt som vilar på en stabil vetenskaplig grund. Jag måste därför, herr talman, fråga ministern om regeringen inte tycker att det finns stora kunskapsluckor som behöver täppas till. Jag kan hålla med ministern om att det behöver analyseras vidare om det är mer forskning som behövs eller om det många gånger kanske kan räcka med att man utvecklar de enkäter som Folkhälsomyndigheten gör. Det är några av de rekommendationer som lyfts i Fortes rapport: att man ska inkludera frågor kring hbtq-identitet när man gör befolkningsundersökningar, hälsokartläggningar i skolan och arbetslivet och så vidare, för att få ett bättre kunskapsunderlag. Men drar ministern ändå inte slutsatsen att kunskapsluckor är ett problem, att de luckorna bör åtgärdas och att regeringen har ett ansvar för detta?

Herr talman! Tack, ministern, för utvecklandet av svaret! Ministern lyfter ett jätteviktigt område, nämligen det förebyggande arbetet. Vi är helt överens om att det är grundläggande. Det absolut bästa vi kan göra är naturligtvis att förhindra att människor drabbas av ohälsa och vidta olika åtgärder för att inte bara förebygga ohälsa utan även främja hälsa, vilket tyvärr många gånger glöms bort. Då är det, tycker jag, ett problem att Folkhälsomyndigheten konstaterar att vi har för dålig kunskap om vilka metoder som är effektiva och faktiskt ger resultat när det gäller att förebygga ohälsa och främja hälsa. Jag har respekt för, och delar egentligen, ministerns uppfattning om att vi ska passa oss för att politiskt styra forskningen. Det finns tyvärr många avskräckande exempel i Europa på regeringar som går åt andra hållet. Men myndigheterna styrs av regeringen, och jag tycker att det vore på sin plats att ministern, till exempel i regleringsbrev, gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arbeta bättre med att följa upp hbtq-personers hälsostatus och även gav utökade uppdrag till en lång rad berörda myndigheter. För ministern har också rätt i att detta sannerligen inte bara är en fråga för hälso och sjukvården utan något som en lång rad myndigheter och samhällsaktörer måste arbeta med. Vi moderater vill till exempel stärka elevhälsan. Vi vill se över skollagen för att säkerställa att alla barn verkligen får den elevhälsa de har rätt till. Det är väldigt viktigt att tidigt fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Det forskningen är tydlig med när det gäller hbtq-personer är att ohälsan börjar tidigt. Vi vet också att dessa personer många gånger löper större risk att utsättas för brott. En viktig fråga är naturligtvis också vad polisen har för kunskaper och verktyg och hur de jobbar med hatbrott och annat. En väldigt skrämmande siffra är att var femte ung homo eller bisexuell person har angett att de har utsatts för fysiskt våld av en närstående. Detta understryker också vikten av att till exempel koppla in socialtjänsten så att de kan vidta tidiga åtgärder. Vi behöver alltså stärka socialtjänsten, något som jag och ministern hade en debatt om för bara någon dag sedan. Det är alltså en lång rad insatser som behövs. Jag konstaterar att Alliansen tog viktiga steg för att lyfta dessa frågor. Det var Alliansen som sjösatte den första hbtq-strategin. Nu ser jag att den strategin kanske behöver utvecklas och att regeringen behöver ta nya steg för att ta arbetet framåt. Viktiga steg skulle, tror jag, kunna vara att ge i uppdrag att öka kunskapsläget för att täppa till de luckor som finns och helt enkelt utveckla ett bättre såväl förebyggande som behandlande arbete. Sedan behövs naturligtvis reformer för att till exempel göra hälso och sjukvården mer tillgänglig. Under den rödgröna regeringens tid vid makten har ju vårdköerna tyvärr fördubblats, och köerna till barn och ungdomspsykiatrin har till och med tredubblats. Detta slår hårt mot den här gruppen, som är i särskilt stor behov av att få hjälp och stöd från barn och ungdomspsykiatrin. Det är alltså viktigt att vi får en ny kömiljard på plats, som återigen kan sätta fokus på tillgänglighetsfrågorna och säkerställa att köerna kan kortas och tillgängligheten till svensk hälso och sjukvård förbättras. Jag vädjar till ministern att ta initiativ till att förbättra kunskapsläget, utan att för den skull gå in och styra den exakta fördelningen av forskningsmedel eller annat, och naturligtvis åtgärda de stora strukturella problem som finns när det gäller tillgänglig hälso och sjukvård.

Herr talman! Jag och ministern är helt överens om att det mest grundläggande i det här arbetet är att stå upp för alla människors lika värde och individens frihet att vara den hen är. Det är det mest grundläggande i detta. Den ohälsa som drabbar hbtq-personer är till stor del sprungen ur den diskriminering som de möter. De kan inte känna sig trygga i samma utsträckning som personer med annan sexuell läggning eller identitet. De möts av fördomar och så vidare. Detta arbete är helt centralt. Inte minst är skolan en viktig arena där vi ska förebygga otrygghet och tidigt möta upp med elevhälsa, som jag tog upp i mitt förra inlägg. Jag tror också att det är viktigt att vi adresserar självmordsfrågan bättre. Självmord är ett problem i vårt samhälle som jag tycker att vi inte alls ger tillräckligt stor uppmärksamhet. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna, inte minst bland ungdomar och bland män. Här behövs det mer och bättre prevention. Det behövs också, enligt min uppfattning, mer suicidforskning. Jag är stolt över att vi i Moderaterna har prioriterat detta område. Vi har anslagit 40 miljoner kronor mer de kommande åren till suicidprevention och suicidforskning. Vi fördubblar anslaget till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Jag tror att det arbetet är jätteviktigt. Jag delar uppfattningen att arbetet med de här frågorna behöver ske brett och involvera många aktörer, såväl offentliga som privata. Men jag konstaterar att en hel del av de insatser som ligger i den nuvarande strategin redan har genomförts och att det behövs insatser framåt. I den här debatten har jag lyft fram att det behövs insatser för att höja kunskapsnivån för bättre insatser framåt.